I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till herr talmannen få överlämna de gemensamma listorna. valda: herr ” Palme Carlshamre Werner ” Feldt Hernelius ” Enlund ” Petersson i Gäddvik Hermansson ” Molin ” Olsson i Timrå ” Romanus

Utskottet förordar därför avt riksdagen sluttligt antar de vilande grundlagsförslagen. Det råder, herr talman, således en bred enighet om att de reformer som beslutas genom antagandet av de vilande grundlagsförslagen innebär betydande förstärkningar av den enskildes rättigheter och friheter. Det grundlagsändringar måste också konstateras att det ligger ett stort värde i att reformeringen av grundlagarna kan ske med breda majoriteter. Grundlagarna reglerar förhållandena mellan statsmakten och den enskilde. Det måste därför vara en stor trygghet för den enskilde om reformarbetet är brett förankrat.

Genom den reformen togs vissa betydelsefulla steg. För första gången kom flera rättigheter till positivt uttryck i den svenska rättsordningen. Detta gällde yttrandefriheten, rätten till information, föreningsffihctcn och rörelsefriheten.

Det stadgas också om allmänt skydd mot lag eller annan föreskrift, som innebär att någon missgynnas på grund av sitt kön eller därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör en minoritet. Vidare förstärks redan i regeringsformerna intagna rättigheter ytterligare. Det är alltså betydande förstärkningar av medborgarnas frioch rättigheter som innefattas i vilande grundlagsförslag. obligatorisk lagrådsgranskning samt två beslut med viss tid emellan. Om man har den uppfattningen att det starkaste skyddet för frioch rättigheterna ligger i det demokratiska systemet som sådant, skulle ett dylikt förfarande ytterligare förbättra det demokratiska systemets funktionssätt så att det ger de enskilda människorna ökade möjligheter till insyn, påverkan och kontroll.

Om det vilande grundlagsförslaget till ändringar i tryckfrihetsförordningen har en betydande diskussion förevarit. Detta är i och för sig viktigt och värdefullt. Jag skall i detta sammanhang endast redovisa några av de reformer som föreslås. Förslaget syftar till en förstärkning av tryckfriheten. De viktigaste nyheterna är följande. 1. Tryckfrihetsförordningen gäller i dag bara skrifter som har framställts i tryckpress. Enligt förslaget utvidgas tillämpningsområdet i princip till stencilerade, fotokopierade och på liknande sätt mångfaldigade skrifter. Härigenom blir det mycket lättare för medborgarna att dra fördel av skyddet i dessa grundlagsregler. 2. Friheten att utan att riskera straff lämna meddelanden till bl.a. pressen utvidgas och preciseras. Bl. a. gäller att skyddet för framtiden skall avse också anskaffande av uppgifter, förutsatt att inte själva metoden är straffbar, såsom t.ex. vid inbrott. 3. Meddelarfriheten är inte undantagslös, varken nu eller enligt de förevarande förslagen. F. n. gäller att meddelaren, när han kan straffas, åtalas av vanlig åklagare och döms enligt vanlig domstol. Förslaget innebär att också meddelaren får fördel av den särskilda tryckfrihetsprocessen. Det är JK som skall besluta om åtal, och åtalet skall prövas av jury. Samma processförmåner har i allmänhet den som har anskaffat uppgift för publicering, när han inte är straffri.

grundlagsändringar meddelare, när TF inte tillåter ingripande mot denne. 5. Tillsynen av TF:s efterlevnad ligger i dag på justitieministern. Denne har till sin hjälp särskilda tryckfrihetsombud. Denna ordning avskaffas nu, och detta sker, enligt vad som uttalats, av praktiska skäl. Tillsynen skall i stället ankomma på JK. JK är som hittills ensam åklagare i tryckfrihetsmål. Jag vill ytterligare tillägga att vi i avseende på reglering av det politiska ansvaret kan förvänta ett förslag till lag.

Vid besluten i våras framförde resp. partier sin syn på de föreslagna ändringarna. Detta skedde såväl i utförliga reservationer som i kammardebatterna. Mot denna bakgrund förefaller det nu mindre meningsfullt atl upprepa de synpunkter som då fördes fram. Avsikten med två beslut med mellanliggande val i grundlagsfrågor är emellertid att väljarna skall kunna ta ställning till de förslag som ligger vilande på riksdagens bord. Denna gång har allmänheten informerats om de vilande grundlagsförslagen genom annonser i dagspressen, och de särskilt intresserade har erbjudits att ta del av det fullständiga materialet i form av särtryck. Detta är ett utmärkt tillvägagångssätt, och denna ordning bör tillämpas också i framtiden. På så sätt kan kanske den förvirrade debatt som utspelades för några år sedan i samband med den stora grundlagsreformen undvikas. Då upplevde säkerligen många medborgare en stor osäkerhet inför de beslut som riksdagen fattade. Så fullgod information som möjligt bör alltid ges allmänheten i så viktiga frågor som ändring av gällande grundlagar utgör. Konstitlutionsutskottet har ånyo prövat förslagen och funnit att de nu slutgiltigt bör antagas. Moderata samlingspartiet delar denna uppfattning. De ändringar som nu föreslås innebär förbättringar jämfört med nuläget. : Vid den första läsningen i våras framfördes emcellertid från moderat håll en rad alternativa yrkanden. Som jag nyss sade avser jag inte att grundlagsändringar ta upp en ny debatt vid detta tillfälle utan skall nöja mig med att i korthet peka på de områden som de moderata ändringsförslagen avsåg. Vi underströk starkt vikten av att den personliga integriteten gavs ett starkare skydd. Särskilt pekade vi på betydelsen av att föräldrarätten inskrevs i grundlagen. Vi krävde cett särskilt diskrimineringsförbud, utformat i enlighet med det som finns i Europakonventionen. Vidare önskade vi cett grundlagsförbud mot kollektivanslutning till politiskt parti. Skyddet för äganderätten borde enligt vår mening ges en sådan utformning att den blev klar och otvetydig. Retroaktivitet i lagstiftningen borde tillåtas endast under utomordentligt sällsynta omständigheter, då viktiga nationella intressen stod på spel. När det gällde formerna för inskränkning av frioch rättigheterna i grundlagen hävdade vi att i första hand grundlagsändringens normala form borde komma till användning. I annat fall borde en bestämmelse införas som stadgade kvalificerad majoritet, om inskränkningen skedde vid ett enda tillfälle. Detta var i korthet de viktigaste invändningarna som vi hade när det gällde ändringarna i regeringsformen. Vår principiella inställning till dessa ändringsförslag kvarstår. I det läge vari vi nu befinner oss har riksdagen emellertid blott att anta eller förkasta det vilande grundlagsförslaget. Jämfört med vad som nu gäller erbjuder de föreslagna ändringarna sådana förtjänster att vi kommer att stödja det vilande förslaget om ändring av regeringsformen.

Vad beträffar de föreslagna ändringarna av tryckfrihetsförordningen förtjänar det att erinras om att det inte förelåg någon reservation till konstitutionsutskottets betänkande 1975/76:54, när ärendet behandlades av riksdagen i våras. Den debatt som sedan blossat upp har haft det goda med sig att utskottets ledamöter fått särskild anledning att extra noga pröva förslaget om ändringar i tryckfrihetsförordningen. De farhågor som har framkommit i debatten synes vara överdrivna och i vissa fall bottna i missförstånd bl.a. beträffande vad nu gällande tryckfrihetsförordning föreskriver. Gentemot denna betyder enligt min och moderata samlingspartiets uppfattning de föreslagna ändringarna klara förbättringar. Däremot innebär de inte några inskränkningar i tryckfriheten. För något sådant tror jag inte att det går att få något gehör i Sveriges riksdag. Jag vill, herr talman, avslutningsvis citera vad Dagens Nyheter skrev om dessa ting i sin huvudledare i går; jag tycker att det på ett utmärkt sätt sammanfattar problematiken. Dagens Nyheter skrev: ”Det finns ingen logik i att av sådana skäl” — alltså de skäl som har framförts i debatten - ”stoppa ett förslag som ger en rad viktiga förbättringar. Utöver vad som redan nämnts ges inte bara tryckta utan även stencilerade och fotokopierade skrifter TF:s skydd, kretsen av de gärningar som innebär brott mot tryckfriheten görs snävare och anonymitetsskyddet för uppgiftslämnare stärks.” DN skrev vidare: ”TF kan förvisso bli bättre än den version som riksdagen skall ta ställning till i morgon. Men skulle riksdagen säga nej, blir resultatet bara ett: att vi får leva till över nästa val med en tappning som är sämre.” Herr talman! Jag vill instämma i denna bedömning. Med hänvisning till de ståndpunktstaganden som gjordes av moderata samlingspartiet, när de vilande grundlagsförslagen behandlades vid den första läsningen, och till att det därefter inte har framkommit något som föranleder en ändring i denna inställning, ber jag att få yrka bifall till vad konstitutionsutskottet har förordat i sitt betänkande 1976/77:1.

Herr talman! Kammaren har i dag att ta ställning till fyra olika vilande förslag till grundlagsändringar. Om alla de fyra förslagen gäller att de innebär förbättringar gentemot nu gällande lag. När riksdagen första gången behandlade dessa förslag framförde folkpartiet vissa förslag till ändringar, som enligt vår mening skulle innebära ytterligare förbättringar. Dessa förslag avvisades då av riksdagen. Eftersom proceduren för stiftande av grundlag omöjliggör att man vid det andra tillfället framför ändringsförslag är det logiska, om man vill fullfölja arbetet på att ytterligare förbättra grundlagarna, att nu yrka bifall till de vilande förslagen. Folkpartiets riksdagsgrupp kommer därför att rösta ja till de vilande grundlagsförslagen. När folkpartiet i våras redovisade ett genomarbetat alternativ till rättighetsavsnittet i regeringsformen, så var det ett led i en lång lHiberal författningspolitisk tradition. Syftet var att ge ett ytterligare stöd i grundlagen åt de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna. Vår huvudtanke var att det inte skulle vara möjligt att snabbt inskränka eller upphäva fundamentala frioch rättigheter. Vi menade att både ändringar i själva grundlagen och inskränkningar av de i grundlagen angivna frioch rättigheterna skulle beslutas enligt en särskild procedur och inte kunna genomföras med ett enda beslut. Vi föreslog därför att lagar som innebär inskränkningar i yttrandefrihet, mötesfrihet, demonstrationsrätt och andra andliga rättigheter skulle avgöras genom två beslut med ordinarie riksdagsval mellan bestuten. Denna vår ståndpunkt kompletterades med krav på fakultativa, decisiva folkomröstningar i grundlagsfrågor. Dessa yrkanden från folkpartiet avvisades av riksdagen i våras. Jag noterar nu med tillfredsställelse — på samma sätt som utskottets ord grundlagsändringar förande gjorde tidigare här — att det i den nya regeringens regeringsförklaring sägs att man skyndsamt skall pröva frågan om ett vtterligare förstärkt grundlagsskydd för medborgerliga frioch rättigheter. Jag tror alltså att detta innebär att arbetet på ett effektivare grundlagsskydd för de mänskliga frioch rättigheterna fortsätter — och fortsätter med liberaht förtecken. Herr talman! Herr Tarscehys kommer senare i debatten att mera utförligt redovisa folkpartiets inställning när det giller de föreslagna ändringarna i tryckfrihetsförordningen. Låt mig här bara göra två korta kommentarer. Den ena punkten gäller den väsentliga förbättring i fråga om meddelarskyddet som följer av att man nu grundlagsfäster rätten till anonymitet för uppgiftslämnare. Det är ju en punkt där det tidigare har rått oklarhet, och det har i praktiken funnits ett behov av skydd för uppgiftslämnarna. Nu blir det ett brott mot tryckfrihetsförordningen att efterforska meddelare av uppgifter för publicering i tryckt skrift. och det tycker jag är en betwydelsefull förbättring. Den andra punkten i förslaget till ändring av tryckfrihetsförordningen som jag något ville beröra är förhållandet mellan justitiekanslern och justitieministern. Det nya förslaget innebär ju att den särskilda granskning av tryckt skrift som skedde i justitiedepartementet eller genom ombud skall flyttas från justitieministern till justitiekanslern. Det blir alltså justitiekanslern som har att självständigt ta ställning bl.a. till om tryckfrihetsåtal skall väckas. Motivet för detta har varit att man har velat koppla bort de politiska instanserna från den typen av avgöranden. Jag framhöll i våras vid behandlingen i konstitutionsutskottet och i debatten här i kammaren att jag fann det något oroväckande att man med denna ändring inte fick någon möjlighet alls till överprövning av justitiekanslerns beslut i tryckfrihetsmål och att den problemställningen borde beaktas i det fortsatta utredningsarbetet. Jag tycker alltjämt att detta är en diskutabel punkt i det vilande förslaget, men jag har goda förhoppningar om att den frågan skall ses över i det fortsatta arbetet på att förstärka vår tryckfrihet.

Herr talman! I de diskussioner som förts rörande grundlagsfrågor har vänsterpartiet kommunisterna företrätt uppfattningen att den arbetande befolkningens rättigheter måste vidgas och att kapitalets makt samtidigt måste beskäras. Utformningen av grundlagar och av frioch rättigheter, liksom skyddet av dessa, kan inte ses isolerat från samhällsförhållandena. Fåtalsvälde och maktkoncentration är inte bara ett hinder för vidgade frioch rättigheter utan också ett hot mot rättigheter som erövrats i hård kamp. Erövrandet av frioch rättigheter och försvaret av dessa är en viktig uppgift för den politiska och fackliga kampen på samhällslivets alla om råden. I den kampen är det dock inte betydelselöst hur grundlagen är utformad. Den kan utgöra ett hinder eller ett stöd för progressiva strävanden i samhället. Vänsterpartiet kommunisterna verkar för att grundlagen skall vara ett stöd i kampen för demokratiska frioch rättigheter för dem som genom sitt arbete skapar värdena i samhället. Detta var utgångspunkten för våra förslag och ställningstaganden när det gällde den år 1974 slutgiltigt antagna nya grundlagen. Det har också varit utgångspunkten för våra förslag och ställningstaganden i fråga om de vilande förslagen till grundlagsändringar, som nu på nytt ligger på riksdagens bord. Bakgrunden till förslaget om frioch rättigheter i grundlag är bl.a. den opinion som kritiserade den nya grundlagens brister i fråga om skyddet för frioch rättigheterna. Den utredning som tillsattes visade i sill arbete att det är fullt möjligt att ge medborgerliga frioch rättigheter ett förbättrat grundlagsskydd. Utredningens förstag liksom senare propositionen uppvisade likväl allvarliga brister. Mot bakgrunden av de starka kraven på grundlagsskydd för frioch rättigheter i samband med antagandet av den nya grundlagen måste den debatt som uppstod kring rättighetsutredningens arbete te sig något märklig. Partier som framställt sig som förkämpar för grundlagsfästa frioch rättigheter var plötsligt fullt sysselsatta med att konstruera regler för undantag från i grundlagen inskrivna rättigheter. Det gällde olika majoriteter och tidsintervaller för rättighetsinskränkningar. All erfarenhet visar att huvudproblemet aldrig varit att finna former för inskränkningar i de demokratiska frioch rättigheterna. Det gäller att utforma det säkraste skyddet för rättigheterna. Enligt vår mening måste grundlagen utgöra ett skydd och cett stöd för demokratiska frioch rättigheter. Angrepp mot och inskränkningar i frioch rättigheterna blir därigenom också angrepp mot grundlagen. Vi menar därtill att grundlagen skall utgöra ett stöd i kampen för vidgade frioch rättigheter för den arbetande befolkningen. Detta hävdade vi vid behandlingen av den nya grundlagen, och detta har vi hävdat vid behandlingen av frioch rättigheter i grundlagen. I flera reservationer tll konstitutionsutskottets betänkande 1975/76:56 utvecklade vi från vpk vår syn på förslaget om frioch rättigheter i grundlag. Vi menade att ett målsättningsstadgande bl.a. bör fastslå att folket har rätt att försvara sig mot och bekämpa utsugning och klassförtryck och att utforma sådana samhällsförhållanden som kan garantera arbete. bostad, utbildning, kultur och social trygghet åt envar. Vi hävdade att åsiktsregistrering aldrig bör få förekomma och begärde klarare formuleringar än propositionens i detta avseende. Detsamma gällde åsiktsdiskriminering, som enligt vår mening aldrig bör få förekomma men där propositionens formulering var otillfredstiällande. Vi krävde klara bestämmelser för på vilka grunder vitrandeoch informationsfriheten får begränsas, såsom för att skydda rikets säkerhet, förebygga och beivra brott eller hindra förföljelse av tolkgrupp av viss ras, grundlagsändringar med viss hudfärg eller av visst etniskt ursprung. Begrepp som ”allmän ordning och säkerhet” och i ännu högre grad ”om särskilt viktiga skäl föranleder det” — vilka finns i 2 kap. 13 § — är så oprecisa att de av en reaktionär regim kan användas mycket godtyckligt. Vi krävde också att de arbetandes rättigheter på arbetsplatserna bör komma till uttryck i grundlagen, såsom rätt att vidta fackliga stridsåtgärder, rätt att organisera sig fackligt och politiskt, rätt att bedriva agitation, propaganda och mötesverksamhet, rätt att genom sina fackliga organisationer förhandla i alla frågor liksom rätt att tillgripa strejk. Avtal eller föreskrifter, som inskränker dessa rättigheter, bör förbjudas i lag. Vi avvisade försöken att jämställa kapitalisternas lockouträtt med arbetarnas strejkrätt liksom att ge den kapitalistiska privategendomen grundlagsskydd. Vi hävdade när det gäller lagprövningen att riksdagens konstitutionsutskott skall underställas fråga om föreskrift står i strid med grundlagens bestämmelser. Vi avvisade den övertro på domstolarnas opartiskhet som kommit till uttryck. Vi noterade begränsningen i den s.k. EG-paragrafen så att överlåtelse av beslutanderätten i frågor som innebär begränsning av frioch rättigheter inte längre kan ske till internationellt organ, men hävdade att paragrafen helt borde utgå. Vi hävdade uppfattningen att en särskild utredning borde tillsättas med uppegift att se över nu gällande lagstiftnings överensstämmelse med grundlagen. Vi krävde grundlagsskydd mot kvinnodiskrimineringen på samhällslivets olika områden. Vi krävde övergång till republik, vilket borde vara en logisk följd av strävandena att ge grundlagen en demokratisk och tidsenlig utformning. Vi avvisade de borgerliga partiernas försök att skapa särskilda majoritetsregler för att företa inskränkningar i frioch rättigheterna. Vi utvecklade vår syn på kollektivanslutning till politiskt parti och till statskyrkan. Vi ville mönstra ut det s.k. kårobligatoriet. Dessa ståndpunkter hävdade vi när riksdagen behandlade förslaget om frioch rättigheter i grundlag i början av juni månad. De omröstningar som då förekom visade klart att varken socialdemokraterna eller något av de borgerliga partierna var beredda att ta dessa steg för att i verklig mening vidga och fördjupa de medborgerliga frioch rättigheterna. Dessa partier utgår från en falsk klassamarbetsideologi, som förnekar de verkliga motsättningarna i vårt land. De borgerliga partierna har ett naturligt intresse — som företrädare för kapitalintressena i landet — att dölja det verkliga hindret mot vidgade frioch rättigheter och det verkliga hotet mot dessa rättigheter. Socialdemokraterna har av långvarigt klasssamarbete tydligen påverkats så, att man inte förmår se vilka krafter som motarbetar den arbetande befolkningens krav och hotar de framsteg som nåtts i hård kamp. Den svenska arbetarklassens historia är fylld av kampen för demokratiska frioch rättigheter. Den kampen har varit hård, och motståndet har alltid kommit från de privilegierade i samhället. Om man försummar att lära av erfarenheterna av denna kamp, då hamnar man fel även när det gäller att hantera den nu aktuella frågan om frioch rättigheter i grundlag. Svagheten i arbetet med grundlagsskydd för medborgerliga frioch rättigheter är främst att problemet inte angripits utifrån en diskussion om de verkliga ckonomiska och sociala förutsättningarna för medborgarnas och olika klassers frioch rättigheter i det kapitalistiska samhället. De klasskillnader som detta samhällssystem grundas på urholkar och begränsar för flertalet det reella innehållet i medborgerliga frioch rättigheter. Ägandet av och makten över produktionen ligger i ett fåtals händer. Förmögenheter, inkomster och välfärd är ojämnt fördelade. Detta är realiteter, som inte kan upphiivas av den borgerliga ideologins abstrakta uppfattning av samhället som bestående av fria och jämställda avtalsparter. Det är denna ideologi som leder till sådana orimliga konsekvenser som kommer till uttryck i formuleringen ”förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidtaga fackliga stridsåtgärder”. Då bortser man från det övertag arbetsköparna genom sitt ägande har. Det är denna ideologi som leder till den orimliga konsekvensen att all egendom likställes. Man ser inte skillnaden mellan att äga Värmlands skogar, Skandinaviska Enskilda Banken å ena sidan och ett eget hem och personliga bruksföremål å andra sidan. I fråga om egendomsrätten utgör förslaget en försämring och kan bli ett hinder för önskvärda åtgärder. Vänsterpartiet kommunisterna ser det som angeläget att medborgerliga frioch rättigheter erhåller grundlagsskydd. Vi har kritiserat brister i förslaget och yrkat på ändringar i flera stycken. Framför allt har vi förordat ett betydligt mer långtgående skydd för grundläggande frioch rättigheter. Så är t.ex. fallet när det gäller utformningen av målsättningsstadgandet och i fråga om de arbetandes rättigheter på arbetsplatsen. Det är beklagligt att vi inte fick stöd för dessa strävanden. Våra förslag ligger i linje med den svenska arbetarklassens erfarenheter från en lång och mödosam kamp för demokratiska frioch rättigheter. Denna kamp har inte avstannat. Den kommer att föras vidare och utgöra en grund för att också i lagstiftningen demokratin utvidgas och fördjupas. Konstitutionsutskottet påpekar att prövningen av vilande förslag innebär att ta stiällning till varje särskilt grundlagsförslag som en enhet. Detta får givetvis, säger utskottet, ske mot bakgrund av överväganden om föroch nackdelar med lösningen av olika delfrågor och om dessas betydelse vid helhetsbedömningen. Det är denna konstitutionella ordning som gör att det i dag inte är möjligt att framstiälla delyrkanden i den riktning vi från vpk förfäktar. Låt mig dock, herr talman, framhålla att strävandena att vidga och fördjupa de demokratiska frioch rättigheterna inte kommer att avstanna i och med dagens beslut. Den kampen pågår dagligen och stundligen överallt på arbetsplatser, i bostadsområden och i intresseorganisationer. Vänsterpartiet kommunisterna kommer att aktivt delta i den kampen överallt där den förs. Vi kommer också i riksdagen att med all kraft driva dessa krav vidare. Vår strävan är att grundlagen skall få en sådan utformning utt den blir ett stöd för demokratins utveckling, att kampen för bättre samhällsförhållanden inte försvåras utan tvärtom underlättas.

Herr talman! Som flera talare redan har påpekat har vi fått en hivlig debatt om de förändringar i tryckfrihetsförordningen som vi nu skall fatta beslut om. För min del skulle jag vilja dra fyra slutsatser av den debatten. Den första slutsatsen är att det är av utomordentligt värde att tryckfrihetsförordningen är en grundlag. Debatten hade aldrig blivit lika intensiv och nyttig om det hade fattats ett definitivt beslut i våras. Den korta tid som kan förflyta mellan det att en proposition läggs fram och till dess riksdagen fattar sitt beslut är inte tillräcklig för att människor som har värdefulla synpunkter skall hinna vakna. Det är en viktig anledning till att grundlagsskyddet för våra medborgerliga frioch rittigheter måste byggas ut. Den katalog som vi i dap antar är ett litet steg framåt, men den ger inte alls ett tillräckligt skydd. Fortfarande blir det möjligt att över en natt och med en enda rösts majoritet inskränka så centrala friheter som yttrandetriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten. Folkpartiet står fast vid kravet på ett ordentligt grundlagsskydd för de medborgerliga frioch rättigheterna. Den andra slutsatsen är att tryckfrihetsförordningen varken i sin gamla oller i sin nya lydelse är tillräckligt tydlig. På en grundlag måste man kunna ställa mycket höga krav i det här avseendet. En grundlag skall vara begriplig, och begriplig inte bara för dem som medverkat i att skriva den och lotsa den genom olika instanser. När en lagändring, som avses att förstärka tryckfriheten, av ganska många människor uppfattas som en försvagning, då är det något fel — och jag tror inte att det bara är kritikernas förmåga att läsa innantill och förstå som det är fel på. Förslaget är alltför otydligt. Det gäller i och för sig också om den gamla tryckfrihetsförordningen, därför att missförstånden i debatten fördelar sig ganska jämnt. Muan har missförstått både den nya och den gamla lydelsen i tryckfrihetsförordningen. De krav som har höjts på att vi skall fälla det vilande grundlagsförslaget har enligt min mening ofta utgått från en dubbel uppsättning av missförstånd — en alltför optimistisk eller positiv läsning av den gällande uryckfrihetsförordningen och en alltför pessimistisk eHler negativ läsning av den nya förordningen. Åtskilligl av det som man uppfattar som nyheter överensstämmer i själva verket med giällande rätt. Den tredje slutsatsen är att kritiken träffar rätt på en viäsentlig punkt, nämligen överflyttningen av tillsynen från justitieministern till justitiekansiern. Den nuvarande ordningen är ju att justitieministern skall vaka över att tryckfrihetens gränser inte överskrids. Som statsråd har han ett politiskt ansvar, och hans bedömningar kan granskas av konstitutionsutskottet och diskuteras i riksdagen. Enligt förslaget skulle denna tillsyn överföras till justitiekanslern, som är en opolitisk ämbetsman. Detta är en svaghet. Det sade folkpartiet också klart ifrån i våras, liksom Björn Molin gjorde här alldeles nyss. Det är en svaghet därför att justitiekanslern inte befinner sig under lika starkt tryck att iaktta återhållsamhet och restriktivitet som ett välbevakat statsråd måste pöra. Nu finns det i 9 kap. 28 en regel som gör det möjligt att råda bot på den här svagheten. Där sägs att det ”i lag må föreskrivas att allmänt åtal för tryckfrihetsbrott må väckas endast efter regeringens medgivande”. På det sättet skulle man åter kunna koppla på en politisk bedömning innan åtal väcks. Jag tycker det vore en stor fördel om vi med det snaraste fick en sådan här lag, och jag vill därför fråga justitieminister Romanus: Är regeringen beredd att lägga fram förslag om en lag som gör justitiekanslerns möjligheter att åtala för tryckfrihetsbrott beroende av regeringens medgivande? Min fjärde slutsats, herr talman, är att den här partiella förändringen av tryckfrihetsförordningen bör bifallas. Vid ett andra beslut om en grundlagsändring har man att ta ställning till ett paket som kan accepteras eller förkastas. Det finns klara svagheter i det här förslaget, men det finns också klara fördelar. Man utvidgar tryckfrihetsskyddet till stencilerade och fotokopierade skrifter, man förstärker anonymitetsskyddet, man Överför vissa brott från vanlig brottmålsprocess till den för de åtalade mer gynnsamma tryckfrihetsprocessen, och man förstärker meddelarskyddet när en tystnadsplikt inte finns angiven i lag. Detta är klara framsteg, men de är inte tillräckliga. Vi måste därför se till att den partiella reformen inte fördröjer en total reform. Vad vi behöver är en helt ny lag som ger starkare skvdd åt tryckfriheten och yttrandefriheten i samhället.

Herr talman! Först några kommentarer till den del av den nya tryckfrihetsförordningen som reglerar allmänna handlingars offentlighet. Den tidigare behandlingen föranledde vissa invändningar från vpk. Det var framför allt på två punkter som vi i motion och reservationer krävde förbättringar. grundlagsändringar att vägra utge allmän handling eller att ge inskränkande förbehåll i sökandens rätt att förfoga över handlingen. Det är otillfredsställande att inte sådana beslut får överklagas. Enligt vår mening skulle riksdagens konstitutionsutskott vara den mest lämpade besvärsinstansen. Den andra gällde frågan om den tidsmässiga begränsningen av sekretesskyddet. Vi hävdade att i grundlagen bör föreskrivas att begränsning av rätten att ta del av allmän handling skall upphävas så snart de omedelbara skälen för begränsning inte längre tföreligger. Våra förslag avslogs vid den förra riksdagsbehandlingen. trots att ett bifal! till vpk:s förslag skulle på ett par väsentliga punkter ha förstärkt grundlagsförslaget. Vi ämnar nu i annat sammanhang aktualisera dessa törbättringar. som vi fortfarande anser angelägna. Herr talman! Jag går så över till de mest kontroversiella delarna av tryckfrihetsfrågan. Makten över det skrivna ordet regleras inte främst av lagar. Den beror yiterst av egendomsfördelningen i samhället. Det betyder dock inte att tryckfrihetslagstiftningen bara får ctt abstrakt intresse. Tvärtom ökar formens vikt just under ojämna sociala maktförhållanden. Den är maktlöshetens sista försvar mot den absoluta makten. Den ger ett mått av fasthet även inför dramatiska ändringar i det politiska klimatet. Nu viltande ändringsförslag till tryckfrihetsförordningen måste antagas eller förkastas. Det skapar svårigheter för den som vill göra en rättvis bedömning. Ändringsförslagen präglas av en egenartad dubbelhet. Man ger med en hand men tar desto mer med den andra. Vpk-gruppen har ärligt sökt granska denna inte alldeles lättgenomträngliga materia. På tre punkter — eller snarare två och en halv - innebär förslaget förbättringar. På fem punkter innebär det klara försämringar. Dessa är av allvarlig natur. Den första positiva punkten är preciseringen av meddelarskyddet, vilket tidigare har berörts i andra anföranden. Den andra positiva punkten är att en meddelare som enligt 7 kap. 3 & mister sitt anonymitetsskydd skall åtatalas enligt tryckfrihetsförordningen och inte enligt brottsbalken. Det gäller även om inte uppgiften kommit i tryck men avsetts göra det. Det är en klar rättslig förbättring. Alla ted i den twryckta skriften bedöms av samma forum och från samma utgångspunkter. Den tredje positiva punkten är att anskaffandet av uppgift i princip ges samma skydd som själva meddelandet av uppgiften. Denna precisering är dock skenbar. Den går tillbaka på att myndigheterna tidigare på eu enligt vår mening manipulatoriskt sätt skilde på anskaffandet och övriga led i en persons handlande. Detta låg till grund för att åtala samma personer enligt två helt skilda ansvarssystem. I verkligheten var situationen inte alls oklar i detta hänseende. En författares eller en redaktionsmedlems anskaffande skulle också enligt gamla tryckfrihetsförordningen betraktas såsom led i den tryckta skriftens framställning. Vid kollision mellan två rättssystem tar dessutom alltid högre rätt över lägre rätt. Detta gör alltså att denna punkt endast är en förbättring i förhållande till myndigheternas uppsätliga missuppfattning av grundlagen. inte i förhållande till den gamla grundlagens verkliga innehåll. Vilka minuspunkter står då emot de hittills anförda förbättringarna? Jo, främst den nya innebörden i 7 kap. 3 §. Enligt den gamla tryckfrihetsförordningen betraktades redaktion eller nyhetsbyrå såsom ett kollektiv. Det tryckfrihetsrättsliga ansvaret utövades på hela kollektivets vägnar av den ansvarige utgivaren eller den som eventuellt trädde i hans ställe. Den som ingick i ett sådant kollektiv utan att själv vara tryckfrihetsansvarig kunde över huvud taget aldrig göras ansvarig för iryckfrihetsbrott. Att överlämna meddelanden från en medltem av journalistkolHektivet till en annan var över huvud taget inte åtalbart. Ett journalistkollektivs medlemmar kunde inom ramen för sitt arbete inom kollektivet över huvud inte vara meddelare i lagens mening. Meddelare var endast den som i sin funktion som meddelare av uppgift stod utanför kollektivet. Att i det redaktionetla arbetet diskutera eller vidarebefordra ett meddelande kunde aldrig medföra ansvar annat än för den särskilt tryckfrihetsansvarige. Det var tvärtom fullt tillåtet att inom journalistkollektivet på en tidning eller en byrå diskutera ett meddelandes eventuella laglighet. Det var t.o.m. tillåtet att diskutera sådana förhållanden med en utomstående juridisk konsult. Det tydde ju snarast på att man hyste omsorg om att man inte skulle i tidningen föra in något som innebar röjande av hemlighet. Det nu föreliggande ändringsförslaget bryter in i denna hittills skvddade krets. Följden blir i praktiken att det vid sidan av utgivarens ansvar tillskapas ett ansvar för medarbetare som enligt tryckfrihetsförordningens 8 kap. icke är trvckfrihetsansvarig. Ett sådant subsidiärt ansvar. särskilt upphovsmannaeller författaransvar eller liknande. har vid några tillfällen de senaste hundra åren diskuterats i Sverige, men tanken har varje gång avvisats, detta av omsorg om tryckfriheten. Den grundlagstext som nu föreligger inför alltså ett sådant subsidiärt ansvar. Den utvidgar kretsen av dem som i lagens mening är meddelare. Den bryter in i en kollektiv ansvarighet som hittills utövats av ansvarige utgivaren. Den gör i praktiken handlingar och samtal inom kollektivet straffbara — handlingar och samtal vilka hittills icke har varit straffbara. Vpk kan under inga omständigheter godkänna en förändring av de tryckfrihetsrättsliga förhållandena av detta farliga och genompripande slag. Även om man nu i polemiken skulle hävda att vi icke rätt har uppfattat den gamla tryckfrihetsförordningens innebörd och gällande tryckfrihetsrättslig praxis, så är det ändå för oss nog att ha den ståndpunkt vi har. Bara det faktum att det kan råda oklarhet om en så oerhört väsentlig punkt skulle ju i sig själv kräva att förslaget arbetades om och gJordes klarare. Vi vädjar alltså till kammarens tledamöter: Godkänn inte detta helt nya och för svensk tryckfrihetshistoria fräömmande ansvarssystem! Släpp grundlagsändringar inte in åklagarväsendet på redaktionerna! Slå vakt om journalistkollektivets integritet! I annat fall öppnas angreppskanaler för byråkratin, över vilkas följder vi saknar kontroll. Gamla tryckfrihetsförordningen gav det högsta ansvaret för tryckfrihetens övervakning åt justitieministern. I detta ligger en bestämd politisk och idcologisk tanke. Bara en ansvarig politiker, utsatt för den offentlighet och den parlamentariska kontroll som en sådan blir, kan vara den rätte övervakaren av tryckfriheten. Denna ordning var logiskt knuten till riksdagen både genom dess dechargegranskning av statsråden och genom dess allmänna position som kritiker och granskare av regeringens fortlöpande verksamhet. Enligt ändringsförslaget skjuts den politiskt ansvarige ministern i bakgrunden till förmån för en ämbetsman, justitickanslern. Detta är en förändring i själva det grundläggande synsättet på tryckfrihetens konstitutionella och politiska betydelse. Vi delar icke detta synsätt. Det försämrar riksdagens övervakande och granskande roll. Den tredje negativa punkten är förslaget om ändring i reglerna för beslag av tryckta skrifter. I enlighet med en klar tankegång i gamla tryckfrihetsförordningen var detta en sak för den parlamentariskt ansvarige ministern och hans särskilda lokala ombud. Nu däremot skall det bli en intern angelägenhet för den rättsliga byråkratin. för justitiekansler och för almän åklagare. Beslagsinstitutionens självständighet gentemot byråkratin upphör alltså. Riksdagens möjligheter att offentligt debattera och ställa ministern till ansvar för sådana åtgärder försvinner. Detta är en helt ny konstitutionelt princip. Enligt vpk:s mening försämras därigenom allvarligt den offentliga kontrollen. Detta är vi icke benägna att godta. Den fjärde negativa punkten är förslaget att utsträcka åtalstiden för icke-periodisk skrift från sex månader till eu år. På alla områden inom rättsväsendet betraktas det alltid som ett plus för rättssäkerheten. om man kan nedbringa handläggningsoch åtalstider. Men här, i grundlagen, sträcker man åtalstiden för vissa skritter till det dubbla. En icke-periodisk skrift kan åtalas intill ett helt år efter sin utgivning. Vi frågar: Varför måste man ha det så? Kan inte åklagaren inom sex månader förmå sig till att fatta beslut huruvida åtal skall ske eller underlåtas? Under ett år kan det politiska klimatet förändras. Med långa beslutstider ökar byråkratins möjligheter att manipulera. Under lång tid mäste alltså den tryckfrihetsansvarige leva under risken av ett eventucllt åtal och av ett eventuellt beslag med alla dess konsekvenser. Detta gynnar inte rättssäkerheten och en fast praxis. Utsträckta åtalstider bör, enligt vår mening, icke medges. avser skrift som i sig själv inte är brottslig eller föremål för åtal. Man frågar sig verkligen varför en åklagare skall ha sådana befogenheter. Varför kan han inte få tag i en laglig skrift på eu normalt sätt? Varför skall han ha beslaget som medel att skaffa fram exemplar av sådant som han naturligtvis bara använder för att belasta den anklagade i processen, och varför skall den anklagade inte ha samma möjligheter att säkra bevis till förmån för sin sak? Hela stadgandet förefaller oss lika mystiskt som omotiverat, och vi tycker inte att det hör hemma i en tryckfrihetsförordning. Herr talman! Jag sammanfattar vpk:s ståndpunkt. Mot begränsade förbättringar står i det nya förslaget till tryckfrihetsförordning flera allvarliga försämringar. Med IB-affärens erfarenheter i minne vill vi inte göra oss medskyldiga till sådana försämringar. Vi yrkar därför avslag på förslaget till ändring i tryckfrihetsförordningen enligt bil. 4 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag skall enbart uppehålla mig vid de tryckfrihetsrättsliga frågorna men tvingas kanske tala litet längre än vad jag föranmält på grund av herr Svenssons i Malmö utförliga kritik av förslaget. Jag vill givetvis instämma i herr Tarschys uttalande att den förda debatten har varit angelägen, men man kan ändå vara något förvånad över debattens inriktning. Plötsligt har vi fått en debatt som går ut på att försvara tryckfrihetsförordningen såsom någonting heligt och oföränderligt och att avvisa ändringsförslagen. Detta sker sedan de närmast berörda inom pressens och publicisternas organisationer under mer än tre år har krävt ändringar i samma tryckfrihetsförordning på grund av dess brister.

Man kan inte bara sätta plus och minus, herr Svensson i Malmö, utan att gradera kvaliteten när det gäller förändringar och eventuella försämringar. Den här angivna slutsatsen har alltså framförts av Författarförbundet.

Det finns alltså en rad auktoritativa författare och publicister som har en helt annan uppfattning om grundlagsändringen än den Jörn Svensson här redovisat. Jag skall åberopa ytterligare en auktoritet när det gäller beslutet här.

— Jag förvånade mig över att det, såvitt jag förstår, inte nämndes på plussidan av herr Svensson i Malmö. Ändå talade han och herr Berndtson om att den arbetande befolkningens rättigheter skall utbyggas och kapitalets makt motverkas. Men vad innebär det här? Jo, den nuvarande ordningen kan — för att travestera Verner von Heidenstam - sammanfattas i orden: det är skam och det är fläck på Sveriges banér, att yttrandefrihet heter pengar. Den gäller bara för dem som har pengar och kan starta tidningar. Nu öppnar man en möjlighet för vanliga människor att delta i debatten under grundlagsskydd, via stenciler och liknande skrifter. Men det förslaget avvisar vpk. Vidare vill jag peka på att det enligt 7 kap. 3 § i gällande TF redan nu inte anses tillåtet för myndigheter att efterforska meddelare till tryckt skrift. Men kom ihåg: det är inte förbjudet. Det vilande förslaget inför ett sådant uttryckligt förbud och utsätter straffansvar för den som bryter mot detta. Det måste vara en mycket positiv reform. Man får här ett med straffhot underbyggt efterforskningsförbud, som länge har efterlysts av pressfolk. Det är väl också en mycket positiv sak. Den tredje stora nyheten i förslaget är att meddelare och anskaffare av hemlig uppgift, vilka nu är hundraprocentigt underkastade vanliga straffoch processrättsliga regler, i framtiden skall få samma förmåner av en tryckfrihetsprocess som en ansvarig utgivare. Det innebär, skriver Gehlin, ett flertal fördelar som leder till avsevärt ökade chanser till frikännande i fall då yttrandefriheten skär sig mot överhetens krav på tystnad. Detta är alltså en positiv sak. Så några ord om den diskuterade frågan om hur ensamansvaret för tidningsutgivare utformas i gällande och i föreslagen ordning. För innehållet i en tidning svarar tidningsutgivaren ensam. Andra som medverkar vid tillkomsten av tidningen är i princip fria från ansvar. Från den principen gäller redan i dag vissa undantag. I den allmänna debatten har det sagts — och det sades av Jörn Svensson — att det nya förslaget skulle innebära längre gående undantag från principen om ensamansvar än TF i gällande lydelse. Låt oss se närmare på detta påstående: Enligt förslagen är undantagen tre. Av dessa har bara ett fall någon praktisk betydelse för en person som är anställd på en tidning, nämligen det som gäller grova brott mot rikets säkerhet. Det är alltså i praktiken bara i fråga om ansvar för sådana brott som olika slags tidningsanställda berörs. I andra situationer gäller ensamansvaret ograverat. Vilka är det då som vid sidan av en ansvarig utgivare kan få ansvara för grova brott mot rikets säkerhet? I första hand är det den som lämnar meddelanden till en tidning vilka bildar underlag för artiklar i denna. Men av domstolspraxis framgår, något som också har stöd i tryckfrihetsförordningens förarbeten, att också den som lämnar in en artikel till en tidning, och som alltså framstår som författare till denna, enligt gällande tryckfrihetsförordning kan drabbas av ansvar för grova brott mot rikets säkerhet. Praxis visar även att det inte hjälper att skribenten är redaktör på tidningen. I det vilande förslaget kommer det nu angivna ansvarsförhållandet till ytterligare uttryck. Därmed fastslår man också vilka som skall ha förmånen av en tryckfrihetsprocess, om de blir åtalade. Kretsen av dem som har ansvar för bl.a. grova brott mot rikets säkerhet. fastän brotten har samband med framställning i tryckt skrift, består enligt förslaget dels av meddelare i mera snäv mening, dels av den som medverkat i framställning som är avsedd att införas i tryckt skrift, såsom författare eller annan upphovsman eller såsom utgivare. Utgivaren är ju inte aktuell i detta sammanhang. Vid sidan om meddelare kvarstår alltså författare och annan upphovsman. Inga andra kom mer i fråga, t.ex. sättare eller tryckare, så som det har påståtts i den allmänrna debatten. Det framgår klart av propositionen 1975/76:204. Jag hänvisar till sidorna 130 och 160. Vem som är författare bör i allmänhet inte bereda någon svårighet att avgöra. Om en person har skrivit en artikel för en tidning och en tidningsman redigerar den, kan denne endast i undantagsfall anses ha blivit författare. I så fall har man att göra med ett fall där den ursprungliga artikeln bara har kommit att bli ett underlag för en ny artikel. Men vem är då upphovsman? Det framgår av propositionen att uttrycket skall tolkas snävt. I propositionen sägs att det skall vara fråga om sådan som direkt har medverkat till att framställningen har ett visst innehåll. Begreppet upphovsman kan inte användas för att tunna ut författarbegreppet. Av det sagda framgår att den som deltar i arbetet i ett redaktionskollektiv inte kan träffas av ansvar för brott mot rikets säkerhet, om han inte verkligen lämnar ett förgripligt meddelande eller har medverkat som författare eller upphovsman i angiven bemärkelse. Sammanfatltningsvis kan då om kretsen av de personer, som kan komma att svara enligt undantagsregleringen, sägas att någon förändring i förhållande till vad som är gällande rätt inte följer av förslaget. Vilka brott mot rikets säkerhet är det då som ansvaret kan gälla? Det är särskilt brottet mot grov obehörig befattning med hemlig uppgift som har tilldragit sig intresse. Det är ett resultat av ändringar i brottsbalkens regler om spioneribrottet. Det nya spioneribrottet blir enligt dessa ändringar snävare än nu. Det omfattar bara gärningar med s.k. direkt uppsåt. En del av det som i dag är spioneri blir för framtiden helt straffritt. Det gäller befattning med uppgifter som inte är av hemlig natur. Resten av det gamla spioneribrottet förs över till ett lindrigare brott som kallas obehörig befattning med hemlig uppgift. 'Detta brott har en normalform och en grov form. Det är bara gärningar som hör till den grova formen som kan leda till ansvar för meddelare eller med denne jämställd person. Jämför man här med gällande rätt, kan man med fog säga att styckningen av det nuvarande spioneribrottet snarast leder till mindre än till större ansvar för meddelare m.fl. Och det bör betonas att det i fråga om brottet grov obehörig befattning med hemlig uppgift hela tiden rör sig om vad som kan kailas försvarshemligheter. Det är alltså inte fråga om uppgift som av annan anledning är hemlig hos myndighet. Detta belyser också graden av hur vanlig denna fråga kan vara. Att den kan vara viktig är en sak, men det rör sig ändå inte om någonting normalt att man sysslar med försvarshemligheter hos tidningsredaktioner. Vad som hittills sagts innebär att de som arbetar vid tidningar inte behöver befara att bli utsatta för rättsliga åtgärder i större omfattning än nu. I betydelsefulla hänseenden är det tvärtom så att de blir bättre ställda. l. Som framgick av IB-affären ansvarar i dag en meddelare, inräknat författare till tidningsartikel, för de brott där ansvar kan komma i fråga vid vanlig domstol och åtalas av vanlig åklagare. Förslaget innebär att han för framtiden får förmånen av tryckfrihetsprocess. Frågan om åtal prövas av JK. Åtalet väcks vid tryckfrihetsdomstol och avgörs i regel av jury. Juryns frikännande utslag kan inte överprövas utan står fast, och i tryckfrihetsprocessen ges ett särskilt utrymmee för att beakta yttrandefrihetens krav, exempelvis det samhällskritiska syftet. Där kan man alltså på ett annat sätt än i en vanlig rättegång väga mot varandra stridande intressen. 2. Också på en annan under IB-affären uppmärksammad punkt får de som arbetar åt tidningarna en bättre ställning. I princip görs nämligen också anskaffande av uppgift för publicering straffritt. Undantag finns här i sådana fall då själva förfarandet är straffbart och när grovt brott mot rikets säkerhet föreligger. I det senare fallet kan anskaffaren i allmänhet räkna med att få sin sak prövad i juryrättegången, till skillnad mot vad som var fallet i IB-affären. Det finns ytterligare positiva saker att peka på. Jag skall inte förlänga den uppräkningen, men jag skulle kunna göra pluslistan betydligt längre än vad herr Svensson i Malmö gjorde. Låt mig också klargöra att nära förbunden med den här meddelarfriheten — i betydelsen frihet att lämna meddelande utan att drabbas av straff — är anonymitetsskyddet för författare och meddelare. Det skyddet får ju enligt förslaget också, såsom herr Molin påpekade, en starkare ställnirnig. Dessutom slopas den nuvarande ordningen att vittnesplikten vid domstol har obetingat företräde framför skyldigheten att hålla tyst om en anonym författare eller meddelare. Huvudregeln är att tystnadsplikten får brytas endast om domstol finner detta vara av synnerlig vikt. Även annars krävs — bortsett från de grövsta brotten mot rikets säkerhet — en domstolsprövning för att tystnadsplikten skall vika för vittnesplikten. Sedan har också herr Svensson i Malmö, liksom tidigare även herr Molin, varit inne på frågan om tillsynen över tryckfriheten. Man har sagt i den offentliga debatten att det blir en sak för JK i stället för en sak för justitieministern — och detta är riktigt — samt för åklagare och polis. Principen att föra över denna tillsyn från justitieministern till JK har varit okontroversiell och har allmänt accepterats av remissinstanserna. Som skäl för överflyttningen har anförts bl.a. att justitieministern principiellt inte bör fungera som angivare. Att en politisk bedömning kan ha betydelse kan naturligtvis vitsordas. Detta har också kommit till uttryck i förslaget på två sätt: dels kan regeringen anmäla en skrift till åtal, dels kan det i lag föreskrivas att för åtal i vissa fall skall fordras regeringens medgivande. Förslag till sådan följdlagstiftning utarbetas nu och kan väntas i början av 1977. Jag vill alltså betona att det då kan bli en förändring som innebär att justitickanslern i större utsträckning än enligt gällande lagstiftning måste underställas åtalsbestut. Det är inte justitierninistern, utan regeringen som då får ett kollektivt politiskt ansvar - regeringens politiska ansvar är ännu klarare markerat där. Att påstå att vanliga åklagare och polis skulle kunna ingripa är att grundlagsändringar föra fram påståenden som lätt kan missförstås. Åklagaren skall i vissa fall kunna förordna om beslag, men han har ingen befattning i övrigt med tryckfrihetsbrott. Däremot kan han inleda en förundersökning när det gäller mål mot meddelaren. Så kan emellertid ske redan nu enligt gällande tryckfrihetsförordnig. Någon försämring är det alltså inte fråga om. Möjligheten för en vanlig åklagare att ingripa är befogad om det gäller brottsligt anskaffande av uppgifter. Om dessa uppgifter anskaffas för publicering kan man regelmässigt inte se förrän man hunnit en bit in i förundersökningen, och då måste denna kunna ledas enligt vanliga regler. När man kan konstatera att tryckfrihetsförordningen är tillämplig är det fråga om ett meddelaransvar, och då övertar justitiekanslern rollen som åklagare. Förslaget om beslag i utredningssyfte beror på att man inte längre får tillgång till granskningsexemplar, som hittills har kunnat fungera som bevismedel i fråga om vad som stått i skriften. Det har därför varit nödvändigt att införa en möjlighet att ta skrift i beslag för utredning. Emellertid får bara enstaka exemplar tas i beslag i detta syfte. Beslaget påverkar alltså inte alls utgivningen. För beslag i utredningssyfte fordras att exemplaren skäligen kan antas äga betydelse för utredningen i tryckfrihetsmål. Påståenden i debatten att beslag får ske oavsett om skrifternas innehål misstänks vara brottsligt är alltså missvisande. I och för sig kan man ta en skrift i beslag för att kontrollera om en straffbar uppgift flutit in från meddelare eller för att utreda mål som rör en skrift som har samband med den beslagtagna skriften. Men eftersom det bara handlar om något eller några exemplar av en hel upplaga kan ju inte saken ha någon betydelse i praktiken. Frågan om allmänna åklagarens beslagsrätt är inte avgjord. Regler i det avseendet skall ges i lag, och saken övervägs nu av massmedieutredningen. Herr Tarschys har här i debatten riktat en direkt fråga till justitieministern om hur han ställer sig i detta sammanhang, och jag vill avvakta svaret på den.

Herr talman! Jag instämmer i yrkandet att riksdagen slutligt antar de vilande förslagen.

Herr talman! Först en kommentar till vpk:s tidigare attityd till ändringar i tryckfrihetsförordningen. Vi har aldrig varit obenägna att godta sådant som verkligen skulle innebära förbättringar eller åtminstone övervägande förbättringar; till det har vi haft en positiv grundinställning. Att vi ändrade oss och begärde återremiss i våras berodde på att vi ställde mycket bestämda frågor till herr Svensson i Eskilstuna såsom utskottets företrädare om vad vi ansåg vara tveksamt och oklart men fick sådana förvirrade, farliga och dubbeltydiga svar att vi därmed fick klart för oss att det låg vida större faror i detta förslag än vad vi kanske tidigare hade observerat. Så förhöll det sig med det, och det borde herr Svensson ha talat om. Herr Svensson i Eskilstuna har tagit mycket lång tid på sig och fört en mängd komplicerade och mycket slingriga formella resonemang om vad som skulle anses ha stöd i praxis, vad som skulle anses ha stöd i lagtext osv. Det var oerhört svårgenomträngliga resonemang, och för att polemisera emot dem skulle man egentligen behöva se dem i skriven upplaga, som man kunde gå igenom och granska under några timmar. Blotta detta förhållande att man måste föra så slingriga och komplicerade resonemang belyser hur farlig den materia är som vi här har. Detta är egentligen kärnan i vpk:s kritik. Den är icke i huvudsak bara formell, utan den är politisk. Vi är rädda — och med skäl — för dessa oklarheter och tänkbara dubbeltydningar mot bakgrunden av myndigheternas benägenhet att i praxis göra någonting annat än vad lagstiftarna har avsett, och därför vill vi inte godkänna sådana oklarheter. Ett exempel, herr talman! Jag har här i min hand officiella handlingar som visar att journalist, som i oklanderlig grundlagsordning begär att få ta del av offentliga handlingar vid en myndighet, av myndighetens tjänstemän fotograferas och att fotografiet i fyra exemplar översänds till den militära säkerhetstjänsten. Herr talman! När myndigheterna i dag helt ogenerat begår sådana handlingar mitt under en pågående offentlig debatt om tryckfrihetens innebörd, då är vi i vårt parti icke politiskt sinnade att godkänna oklarheter, luckor och svävande formuleringar i den grundlag som skall reglera tryckfriheten. Vi är icke sinnade att öka byråkratins makt över tryckfrihetens övervakning, och vi är icke sinnade att godkänna utsträckta åtalstider för icke-periodisk skrift.

Herr talman! Jag noterade att herr Svensson i Malmö kallade mina inlägg vid föregående debattillfälle förvirrade. När jag i dag fullföljde den argumentationen och noggrant gick igenom dessa frågor, som utan tvivel är svåra, säger han att jag för ett slingrande resonemang. Det tycker jag inte är att försöka bidra till klarhet i de här frågorna. Jag står alltså fast vid vad jag sade — att den här grundlagsändringen innebär betydande förbättringar, begärda av pressens organisationer, och att den kritik som riktas mot den har fog endast om den också riktas mot den nu gällande tryckfrihetsförordningen. Därför kan man säga att herr Svensson i Malmö polemiserar mot sitt eget yrkande, att behålla svagheter som han exemplifierat och som också gäller den nuvarande tryckfrihetsförordningen. Han gör det tillägget att han går emot de betydande förbättringar det här är fråga om och som av Författarförbundets ordförande har betecknats som viktiga och odiskutabla förbättringar. Å andra sidan har hela debatten här rört sig om risk för missbruk av bestämmelser. Jag anser att man måste ha tilltro till rättssamhällets grundvalar och till dem som handhar av riksdagen tilldelade uppgifter - även som tjänstemän. Insinuationerna att de medvetet skulle gå emot riksdagens intentioner på tryckfrihetsområdet måste med bestämdhet avvisas.

»Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna bekräftar för varje nytt inlägg den oro som vi känner inför det här förslaget. Det senaste han sade visar vilken omsorg han hyser om byråkratins och auktoriteternas anseende i samhället. De får likt Caesars hustru icke misstänkas ens för möjligheten till missbruk. Han har större omsorg om dem än om tryckfriheten. Det visar även de uppfattningar som han har framfört med anledning av IB-affären. En sida av saken som jag också har funderat litet över är att personer som nu Olle Svensson, som försvarar och försöker täcka över de här oklarheterna, i sin politiska verksamhet sysslar dels med tryckfrihetssaker, dels såvitt jag vet med det psykologiska försvaret. De företräder alltså på samma gång friheten och auktoriteten. De företräder på samma gång dem som vill bevara tryckfriheten och dem som har intresse av att inskränka den. Det är en svårartad personlighetsklyvning, som i det här senaste yttrandet ju också leder till sin logiska slutsats — att man måste välja sida. Man väljer sida till förmån för byråkratins integritet och oförvitlighet. Den får icke misstänkas för att missbruka grundlagen. Då frågar jag: Den handling som jag har här, om att man från försvarets säkerhetstjänst fotograferar journalister som söker ta del av offentliga handlingar i oklanderlig grundlagsenlig ordning, ger den herr Svensson ytterligare argument att försvara byråkratins missbruk?

Herr talman! I brist på argument blir herr Svensson i Malmö tarvlig. Jag medverkar som ordförande i beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Det är ingen institution som skall begränsa yttrandefriheten. : Dess uppgift är att säkra goda villkor för yttrandefriheten även under krig och krigsfara, och i den medverkar pressens organisationer. Jag avvisar varje insinuation om att denna medverkan skulle innebära en vilja från min sida att motverka tryckfriheten — motsatsen är förhållandet. Det är inte meningen att låta myndigheterna ensamma bestämma om yttrandefrihetens villkor under krig. Det är meningen att få ett publicistiskt deltagande som säkrar tillgång till källorna även under svåra förhållanden. Försvar för byråkratin, säger herr Svensson i Malmö.

Den grundläg gande värderingen måste vi ha gemensam här i riksdagen, att vi har en tilltro till tjänstemännens lojalitet mot fattade beslut i denna riksdag. Och det beslut vi nu kommer att fatta, herr Svensson i Malmö, innebär ett stärkt skydd för informationsfriheten, c stärkt skydd för de människor som vänder sig till tidningar för att få fram sina meddelanden, ett stärkt skydd för dem som vill uttala sig genom stencilerade meddelanden. Ni motverkar en vidgning av informationsfriheten, och så har ni bara som svar era vanliga rallarsvingar mot byråkratin och misstänkliggörande av tjänstemännens vilja att lojalt följa fattade beslut. Det är en ganska svag position.

Herr talman! Det finns en aspekt i denna fråga som herr Svensson i Eskilstuna visserligen berörde men som annars har rönt alltför litet intresse såväl från kritikerhåll som från övriga tryckfrihetsdebattörers sida. Jag citerar en artikel av författaren Jan Myrdalisenaste numret av Folket i Bild/Kulturfront som utgör exempel på en vanlig missuppfattning bland det föreliggande tryckfrihetsförslagets kritiker: ”den gamila Tryckfrihetsförordningen hade sina brister. Men det var ju inte Tryckfrihetsförordningens brister som gjorde att polisen kunde stövla upp på FiB/k:s redaktion och stoppa våra papper i svarta plastsäckar och det var inte Tryckfrihetsförordningens fel att Bratt och Guillou och Isacson sattes i fängelse. Det var genom att bryta och vränga lag som det lyckades en lögnaktig minister och hans handgångna ämbetsmän att fixa in po Hitiskt olämpligt folk i fängelse.” Man inbillar sig alltså att den ännu gällande tryckfrihetsförordningen skulle erbjuda lagligt skydd för de personer som dömdes i IB-affären. Så är, som ju herr Svensson i Eskilstuna också har visat här, inte fallet. Den motsatta missuppfattningen finns inte lika klart uttryckt men torde ändå vara rätt vanlig, nämligen föreställningen om att den lagliga möjligheten att döma samtliga de personer som dömdes i IB-affären är helt självklar och tillhör ett demokratiskt samhälles ofrånkomliga inskränkningar i tryckfriheten. Men så är inte heller fallet. Låt mig citera en sammanfattning av ett remissyttrande från hovrätten över Skåne och Blekinge som finns intaget i tryckfrihetspropositionen: ”Hovrätten anser att man bör lägga märke till att det egendomliga resultatet av tryckfrihetsrättens tillämpning i IB-fallet främst beror på de ändringar i TF som gjordes år 1965 på förslag av straffrättskommittén och i anslutning till brottsbalkens ikraftträdande. Hade i stället TF gällt i sin ursprungliga lydelse skulle ansvar för innehållet i tidningen endast ha kunnat utkrävas genom åtal mot den ansvarige utgivaren. Vid sidan därom skulle åtal endast ha kunnat riktas mot den av de åtalade som grundlagsändringar varit anställd i allmän befattning och där erhållit kännedom om de förhållanden som röjts. Något ansvar för de båda medarbetarna i tidningen hade däremot inte kommit i fråga och någon husrannsakan på redaktionen hade inte varit lagligen grundad. —-— - Nu angivna iakttagelser ger enligt hovrätten anledning ifrågasätta om den år 1965 vidtagna ändringen var riktig. F varje fall anser hovrätten att motiveringen inte är övertygande. Meddelarskyddet kan inte reserveras enbart för situationer då några viktiga värden inte står på spel.” Eller uttryckt i klartext: Med de regler som gällde före 1965 skuille journalisten Jan Guillou inte ha kunnat dömas för spioneri; han skulle ha klarat sig eftersom spioneribrottet vid den tidpunkten inte bröt genom meddelarskyddet. Skulle det ha varit rimligt? Ja, hovrätten över Skåne och Blekinge anser i varje fall det, och tydligen också Sveriges riksdag före 1965. Men även utan att gå så långt skulle man kunna reglera tryckfriheten på ett sätt som skapar större frihet för kritiska journalister att fritt granska samhällets olika inrättningar. Riksdagen beslutade i våras en sådan ändring av definitionen av spioneribrottet att IB-avslöjarna i dag knappast skulle kunna dömas som spioner. Däremot finns en annan brottsrubrik som sannolikt skulle kunna tillämpas: ”obehörig befattning med hemlig uppgift”.

Också hovrätten över Skåne och Blekinge var kritisk. Såvitt jag kan finna har brottsbalkens 19 kap. 8 § om ”grov obehörig befattning med hemlig uppgift” bara ett syfte — att tillåta genombrytning av meddelarskyddet för en del av de brott som i dag inte längre definieras som spioneri. Om man avskaffade den paragrafen skulle man inte förändra möjligheterna att ingripa med straffansvar mot människor som ägnar sig åt obehörig befattning med hemlig uppgift. Men man skulle undvika att människor som gör detta t.ex. i legitimt intresse att för en ovetande allmänhet och riksdag avslöja konstigheter i samhällsapparaten går miste om meddelarskyddet.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för ett mycket positivt besked. Vi kan alltså vänta ett förslag till lagstiftning i sådan tid, att vi samtidigt som den partiella reformen träder i kraft också har en lag som återger regeringen det politiska ansvaret för åtal i vissa fall. Det tycker jag är utmärkt. När vi nu går till beslut förefaller det vara så att alla partier utom vpk kommer att rösta för de föreliggande förslagen. Vpk har råkat ut för den personlighetsklyvningen att man hade en uppfattning i våras och har en annan uppfattning nu. Partiet har naturligtvis i och för sig full rätt att tänka om, och det har partiet gjort. Jag vill, herr talman, sluta med att instämma i ett uttalande som herr Berndtson gjorde tidigare i debatten. Han sade att frågan om frioch rättigheterna inte kan ses som isolerad från det ekonomiska och sociala systemet. Jag vill varmt instämma i den synpunkten. Det finns sociala och ekonomiska system där de medborgerliga frioch rättigheterna är mycket begränsade.

Att jag ändå godtog propositionens förslag berodde bl.a. på att det aviserades olika utredningar. I dag talar herr Svensson i Eskilstuna mycket litet om dessa utredningar som skulle reparera de brister i detta förslag som framkommit. Han för tvärtom ett mycket engagerat försvar för bristerna i det föreliggande förslaget. Redan 1 debautten den 31 maj här i kammaren påpekade jag för herr Svensson i Eskilstuna det naturliga i att en partigrupp fortsätter att studera ett komplicerat ärende — vi var ju alla ense om att detta är ett komplicerat ärende — och alt man reagerar om det framkommer allvarliga brister, som tidigare inte klart framstått. Jag vill påstå att mitt särskilda yttrande var en naturlig utgångspunkt för vpk att företa ett sådant studium av denna fråga. Vårt studium har lett till att vi kommit till ståndpunkten alt vi inte kan biträda detta förslag. Jag vill också peka på att vi under den förra riksdagsbehandlingen yrkade på återremiss. Visserligen var tiden knapp, men konstitutionsutskottet hade i alla fall haft några dagar på sig att se över tveksamma punkter. Jag vill till slut säga, att herr Svenssons i Eskilstuna bugning mot den kritiska debatt som har uppstått tydligen mer var en artighet än en uppskattning av att kritiska strålkastare har riktats mot förslaget. I varje falt kan jag inte finna att herr Svensson i Eskilstuna har tagit något intryck av den debatt som förts.

Herr talman! Låt mig lämna några kompletterande synpunkter. Varför för vpk den här kritiska diskussionen? Varför har vi sådana betänkligheter? Jo, det beror på att vi inte delar den helt verklighetsfrämmande och idealistiska föreställning, som skiner igenom i vissa anföranden här i dag, om vad myndigheter och byråkrati är för någonting. Grundlagar liksom andra lagar är ju inte till för att skydda dem som redan har makt, som är utrustade med officiella befogenheter, utan lagarna är till för att dessa befogenheter skall veta sina bestämda gränser. Man har inte lagarna till de starkas skydd, utan till de svagas skydd. Så är det i synnerhet med tryckfrihetsförordningen och andra grundlagar. Om man har den idealistiska uppfattningen att myndigheter är fullkomliga och inte gör några fel, i varje fall bara rent marginella och helt oavsiktliga fel, då kan man inte heller se några oklarheter och faror i lagtexter, i förarbeten eller på tveksamma punkter. Men det är hela denna förutsättning för debatten, denna idealisering, som är så felaktig — detta sätt att akademisera och idealisera hela föreställningen om vad samhället är för något. Man behöver inte ha någon negativ inställning till tjänstemän i största allmänhet, därför att man är medveten om att de lider av samma svagheter och ofullkomligheter som alla andra människor. De sitter dessutom ofta i positioner där de är utsatta för påtryckningar av olika slag. De kan naturligtvis också råka ut för subjektiva bedömningar, som gör att de tillämpar lagar och föreskrifter på ett sätt som lagstiftaren icke har avsett och som strider mot sådana principer som ligger till grund för det konstitutionella livet i ett parlamentariskt demokratiskt samhälle. Jag har anfört ett exempel på detta här i dag. En journalist, som helt nyligen besökte en statlig myndighet och begärde att få det av sådana handlingar som det står envar fritt att begära och få del av, blir alltså fotograferad, och fotografiet översändes till försvarets säkerhetsorgan. Det förekom liknande sätt att skaffa sig en egen praxis i strid mot grundlagens anda och lagstiftarens ursprungliga avsikt när det gällde IB affären. Man tog då i beslag stora mängder material, uppenbart långt större mängder än vad som var nödvändigt för att säkra bevisningen för brottsutredningen. Man passade på att lägga sig till med extra material som man ville granska av annan anledning än för att klarlägga om brott hade förekommit. Dessutom gav man inte kvitto på platsen åt dem som man gjorde till föremål för beslaget, vilket också enligt bestämmelser och praxis skall ske. Jag kan räkna upp flera exempel på hur myndigheter kan bortse ifrån grundlagens anda och föreskrifters bokstav, hur man skaffar sig sin egen praxis. Det är detta som är så farligt när det gäller oklarheter i grundlagsstadganden. Dessa oklarheter leder nästan automatiskt till att det uppstår en praxis som bit för bit förändrar sig och till sist blir någonting helt annat än vad grundlagsstiftarna avsåg. Denna fara finns i varje land, även där myndigheterna i och för sig kan ha ambitionen att hålla på frioch rättigheterna. Det är denna fara som debatten egentligen gäller, och det är den vi har velat peka på. Det är medvetandet om dessa risker som gör att vi inte kan godkänna förslaget i dess helhet. Vi menar att bristerna klart överväger de förtjänster, vilka vi i och för sig erkänner.
Herr talman! Jag skall inte i onödan förlänga debatten. Herr Svenssons i Malmö senaste inlägg var mer nyanserat, och i det kan jag i stort sett instämma. Det är ingalunda så att vi inte beaktar missförhållanden och underlåter att förändra lagstiftningen. Tvärtom har ju så skett i anstutning till den s.k. IB-affären. grundlagsändringar på redaktioner vill jag framhålla att jag själv har deltagit i en utredning, som har föreslagit särskilda garantier för meddelarfriheten. Man har alltså byggt upp en ökad trygghet. Men det förutsätter ju att man, om man exempelvis inför domstolskontroll och krav på godkännande från domstol, har respekt för att domstolarna därvid tjänar lagstiftningens syfte. Det räknar jag med att man kan utgå ifrån.
Herr talman! Jag konstaterar kort att herr Svensson i Eskilstuna och jag har ideologiskt olika syn på auktoriteter. Jag anser i likhet med många teoretiker i historien, inte minst liberala och borgerliga, att man skall utgå från en inställning av misstro mot alla som får makt. När någon får makt finns alltid — oavsett om goda eller onda avsikter ligger bakom — risken för att makten behandlas fel och missbrukas. Från den utgångspunkten får man alltid det bästa skyddet för dem som är utsatta för makten. De är alltid, i varje fall enligt vår mening, viktigare än de som har makten.

Herr talman! I samband med granskningen av statsrådens verksamhet diskuterade vi tidigare i år här i kammaren den uppseendeväckande affären vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg. Från vänsterpartiet kommunisterna riktade vi då anmärkning mot justitieministerns bristande kontroll över säkerhetspolisens agerande. Redan i den debatten hänvisades till justitieombudsmannens granskning av händelserna. I justitieombudsmännens ämbetsberättelse redovisas nu detta ärende. Det finns därför anledning att återkomma till denna affär. Det är inte min avsikt att rekapitulera alla de märkliga saker som blottats i denna affär. Låt mig bara nämna sådana saker som förnekandet av att Säpo var inblandad ena dagen och bekräftelsen på att så var fallet nästa dag; de motsägelsefulla uppgifterna om vem som tog initiativet. Säpo eller sjukvårdsförvaltningen; de underliga turerna i konstitutionsutskottet som allvarligt försvårade utskottets granskning av affären. Att någon ljuger i denna affär är uppenbart.

Denna motsägelse försöker man bortförklara med att f.d. kriminalkommissarien Pehr Synnerman ”led av dåligt minne”. Minnesförlust tycks dock vara en smittosam åkomma hos de inblandade. Även Säpochefen Holmér viker undan en besvärlig fråga med att förklara sig ”inte ha något minne därav”. En annan Säpomedarbetare — I rapporten kallad B - ”vill minnas” hur han fick namnet på en tänkbar kontaktman. Rapporten vimlar av sådana uttryck: ”Andersson vill minnas”, ”Örtendahl vill minnas”, ”Örtendahl har den uppfattningen” osv. Oenigheten är stor om vem som visste vad och vad som sagts vid olika tillfällen. När Höglund, Örtendahl och Andersson ånyo hördes vidhöll Höglund att det inte varit något tal om säkerhetspolis eller förbindelser med utländska terroristorganisationer. Örtendah! förklarade att han hade en ganska bestämd uppfattning om att Andersson inte sade något om säkerhetspolisen. Andersson förklarade att han ”inte kunde gå i god för hur han uttryckte sig” men var säker på att säkerhetspolisen varit på ta! ”eftersom Höglund ringde till honom dagen efter samtalet och frågade vad Säpomannen hette”. Vid gemensamt förhör med de tre personerna kvarstod motsägelserna, de suddiga minnesbilderna och de glidande formuleringarna. Redovisningen av de olika förhören leder JO till slutsatsen att det inte torde vara möjligt att klarlägga vad det var fråga om vid telefonsamtalet mellan Höglund och Andersson dagen efter deras och Örtendahls samtal med varandra. Därefter drar han slutsatsen att den enes uppgift inte kan anses som mer trovärdig än den andres. Beskrivningarna av den anställde agenten Lindqvists uppgifter kan inte sägas präglade av större trovärdighet. Den som läser JO-utredningen kan inte bli lugnad i fråga om misstankarna om åsiktsregistrering. De föregivna sabotagen visar sig inte vara någon grund för särskilda åtgärder. När uppgift står mot uppgift redan i fråga om vem som tog initiativet till anställningen av särskild kontaktman. liksom uppgifterna för denna. kvarstår intrycket att det här handlar om att kartlägga vissa personer utifrån en politisk bedömning. Vad gör då JO åt denna motsägelsefulla härva? Han finner inte anledning till någon kritik mot säkerhetssektionen i Göteborg och talar bl.a. om att det rör sig om ”ett jämförelsevis mycket litet antal” anställda som man från Säpo riktat uppmärksamheten på — vad nu antalet har med den principiella frågan att göra. Nästa fråga blir då om det var tillbörligt att använda sig av en kontaktman. JO fastslår alt det är uppenbart att ”metoden med kontaktmän medför stor risk för integritetskränkningar”. Han pekar också på den oro som naturligt skapas vid misstanke om att säkerhetspolisen har en kontaktman på en arbetsplats. Om man godtar detta svstem, så öppnar det enligt min mening vägarna — Justitieombudsför att metoden med Säpoagenter på arbetsplatserna sätts i system. Då - männens verksamuppstår helt visst den oro och den olust som JO talar om. På praktiskt — het taget varje arbetsplats kan man fråga sig om Säpo har kontaktman och vem denne i så fall är. Det är anmärkningsvärt att JO gör ett sådant ställningstagande. Men det är inte mindre anmärkningsvärt att konstitutionsutskottet tiger på denna punkt. Ännu mera anmärkningsvärt vore om saken passcrade riksdagen opåtalad. Vi föreslår därför från vänsterparliet kommunisterna att riksdagen i anslutning till JO-berättelsen gör ett uttalande. JO finner heller inte belägg för att någon form av åsiktsregistrering förekommit beträffande anställda vid sjukvårdsförvaltningen. Misstankarna härom är dock inte tillfredsställande skingrade. Med de uttalanden — i vissa avseenden ganska kritiska — som JÖ gör anser han inkomna anmälningar ullräckligt besvarade.

Härtill anför JO atvt ett privat register inte faller under JO:s tillsyn liksom ej heller regeringen och ett politiskt parti. Detta borde dock inte ha utgjort hinder för JO att i övrigt företa de kompletterande utredningar som begirdes i skrivelsen. Tvärtom borde det vara angeläget att göra allt för att skapa klarhet i denna dunkla affär. Sammaunfattningsvis vill jag framhålla att vad som i JO:s ämbetsberättelse redovisas rörande säkerhetspolisens verksamhet vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg visar att många punkter fortfarande är mycket dunkla i den här affären. Redan JO:s utförliga redovisning av förhören belyser en rad anmärkningsvärda förhållanden. JO:s uttalanden bör kunna tolkas som kritik mot vissa företeelser. Det är dock enligt vår mening anmärkningsvärt att JO godtar att säkerhetspolisen anlitar kontaktmän på arbetsplatserna. Jag ber mot denna bakgrund, herr talman, att få yrka att riksdagen antar följande uttalande, som delats i kammaren: ”Av justitieombudsmannens utredning av händelserna vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg framgår att säkerhetspolisen anlitat en kontaktman. I anslutning härtill anför JO att metoden med kontaktmän medför stor risk för integritetskränkningar och skapar oro och olust. JO anser likväl att det måste godtagas att säkerhetspolisen i viss utsträckning 97 Justitieombudsmännens verksamhet anlitar kontaktmän på arbetsplatserna, även om det av naturliga skäl ter sig olustigt för de flesta människor. På denna punkt föreligger emellertid starkt delade meningar. Riksdagen anser därför, att JO inte borde ha underlåtit att underställa frågan om säkerhetspolisen förfarit felaktigt rättslig prövning.

Herr talman! Beträffande den fortsatta utredning som begärdes i den skrivelse som JO behandlade efter sin utredning har jag inte ifrågasatt hans bedömning att de politiska partierna och regeringen står utanför hans kontroll. Men jag har sagt att det borde ha varit angeläget att ytterligare höra de personer som anvisades för att få ökad klarhet i denna verkligt trassliga härva — jag tror inte att herr Johansson i Trollhättan vill bestrida att rapporten från JO visar på en enorm risighet när det gäller de inblandades försök att förklara sin hållning. Herr Johansson i Trollhättan menar alt mitt förslag innebär att riksdagen tar ställning mot att säkerhetspolisen skaffar kontaktmän på arbetsplatserna. Ja, det gör det. Men om riksdagen ställer sig bakom JO:s bedömning att verksamheten måste godtas, så är det också ett ställningstagande från riksdagens sida — utan att justitieutskottet har hörts.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan har i varje fall i konstitutionsutskottet varit med om att utan anmärkning anmäla justiticombudsmännens verksamhet för riksdagen. Om vi då i riksdagen finner någon punkt anmärkningsvärd är det också rimligt att presentera alternativ som anger hur vi vill uttrycka oss på den punkten. Jag har upplevt det här förr — en viss irritation från konstitutionsutskottets ledande personer när någon ledamot tar upp ett kinkigt fall och kommer fram till en annan värdering än JO. Jag tycker inte a det här bidrar till att öka allmänhetens förtroende vare sig för JO eller för riksdagens granskning av sådana frågor. Jag tror för min del att en seriöst och hårt arbetande justiticombudsman knappast kan uppleva det som något orimligt att riksdagsledamöter gör en annan värdering än den han själv gjort. Det behöver inte innebära något underkännande av ombudsmannens kvalifikationer om riksdagen i ett eller annat av hundratalet granskningsärenden gör en annan värdering än JO.

valtning har blivit ett kärt debattämne häri kammaren. Det haribland skju — Justitieombuds tits med ganska grovt artilleri — inte i dagens debatt, den har varit hyggligt - männens verksamstillsam. Det kanske har att göra med att man får litet bättre perspektiv på — het saker och ting när krutröken skingrats. Detta innebär inte att jag på något sätt skulle tycka att det var fel av tidningspressen att slå upp Göteborgsfallet mycket stort. I ett öppet samhille är detta pressens rättighet. Jag vill heller inte säga någonting om aulla de ord som blivit sagda i riksdagsdebatterna i frågan. Jag vill erinra om att ärendet varit föremål för en noggrann granskning i konstitutionsutskottet. I vintras när vi arbetade med granskningsbetänkandet hade vi justitieministern i utskottet för utfrågning. Vi gjorde t.o.m. försök att ta del av den sekretesstämplade promemorian, men det fick vi inte — det stoppades av den dåvarande socialdemokratiska utskottsmajoriteten. Detta gjorde att konstitutionsutskottets granskningsberättelse på den punkten inte blev fullständig. Vi avgav en reservation, som f. ö. vann riksdagens gillande med 149 röster mot 134, med innebörden att justitieministerns handläggning av ärendet inte var korrekt. — Detta om den konstitutionella delen, som vid det här laget redan är historia. I dag diskuterar vi justiticombudsmiinnens ämbetsberättelse. Jag vill där notera att JO sannerligen inte har sopat Göteborgsaffären under mattan. JO ägnar inte mindre än 45 sidor av sin berättelse just åt Göteborgsfallet. Det vittnar om att JO har sökt gå grundligt till väga. Närmare ett tjugotal personer har förhörts, sanningar har grävts fram, så långt de stått att finna, och man har funnit att ingen åsiktsregistrering har ägt rum. Därför har heller inga åtal väckts. Det betyder inte att JO tyckte att allt var bra som det var. JO gör vissa uttalanden. De är värdefulla, därför att de kan tjäna som vägledning. inte bara för sjukvårdsförvaltningen i Göteborg utan även för andra förvaltningar och myndigheter som skall lösa de ömtåliga säkerhetsproblem som ibland uppstår också i vårt fridfulla land. Konstitutionsutskottet har med det material som stått till buds inte funnit något skäl till anmärkning mot JO:s arbete, varken i Göteborgsfallet eller i något annat klagoeller inspektionsärende. Jag tycker därför att kammaren med gott samvete utan anmärkning kan lägga JO-berättelsen till handlingarna. Herr Johansson i Trollhättan och jag har inga delade meningar i den här frågan. Herr Berndtson berörde litet grand de antydningar som har förekommit att socialdemokraterna skulle ha en hemlig underrättelseorganisation, SAPO. Jag hoppas att kammarens Iedamöter håller mig räkning för att jag inte tar upp just det till någon debatt här i kammaren, av det enkla 101 Justitieombudsmännens verksamhet skälet — det påpekade också herr Johansson i Trollhättan — att politiska partier icke står under JO:s tillsyn. Med detta, herr talman, hoppas jag att vi kan lägga iäven den delen av JÖ:s ämbetsberättelse som rör Göteborgsaffären till kammarens handlingar.
Herr talman! Låt mig till herr Nordin säga att vi vil ändå inte kan påstå att vi fick någon särskilt fullödig redovisning av ärendet i konstitutionsutskottet, med det märkliga sätt på vilket ärendet där hanterades, bl.a. med en moderat ledamots medverkan. Vidare vill jag påpeka för herr Nordin att även jag har sagt att justitieombudsmannens uttalanden i Göteborgsaffären utgör kritik mot en del företeelser. Det är på en bestämd punkt jag har föreslagit att riksdagen skall göra ett uttalande, nämligen på den punkt där justitieombudsmannen drar en slutsats rörande säkerhetspolisens verksamhet på arbetsplatserna, en slutsats som måste få konsekvenser långt utanför den aktuella arbetsplatsen i Göteborg. Herr Johansson i Trollhättan förenklar när han säger: Om vi skulle ta upp ett enskilt ärende, då skulle vi få ta upp vartenda ärende och syna varenda formulering. Det måste väl ändå spela någon roll om någon anmäler ett speciellt ärende av principiell betydelse och vill ha det mera utförligt bedömt och därvid kommer till en annan bedömning än JO! Jag tror som sagt inte att en justiticombudsman behöver uppleva det så att riksdagen underkänner hans kvalifikationer, om riksdagen i ett eller annat ärende kommer till en annan bedömning. Mcn herr Johansson 1 Trollhättan vill gärna köra på linjen att tar man upp cett enskilt ärende och riktar kritik mot handläggningen av det, så är det ungefär detsamma som att kräva justitieombudsmannens avgång. Vi har mött den inställningen tidigare i sådana här diskussioner, men vi har vägrat att acceptera denna märkliga ofelbarhetssyn på en hårt arbetande ämbetsman. Det är en sak att man kan kriäva JO:s avgång, om man finner skäl för det, men det är en helt annan sak att kritisera handläggningen av ett enskilt fall. Det innebär icke att man underkänner vare sig justitieombudsmannen som person eller ämbetet i hela dess ämbetsutövning. Sedan delar jag herr Johanssons uppfattning att det i det aktuella fallet skulle vara tämligen poänglöst att tala om JO:s avgång, enär ifrågavarande ombudsman av helt andra skäl har avgått för flera månader sedan.
Herr talman! Låt mig bara till herr Berndtson säga att anmärkningarna om suddighet i handläggningen av ärendet är riktiga, men det gäller justiticministerns handläggning av det. Men det är historia. Däremot tycker jag inte att vad justitieombudsmannen kommit fram till i sin berättelse är suddigt — så långt som sanningen har ståtvt att finna. Herr Berndtson försöker göra gällande att det yrkande han ställer icke

Herr talman! När herr Nordin och herr Johansson i Trollhättan påstår att vårt uttalande är en prickning av justitieombudsmannen vill jag säga till dem att detta innebär att de på en ämbetsman har en ofelbarhetssyn som absolut inte kan vara rimlig. Skulle det att man upptar ett enskilt ärende som cn justitieombudsman har handlagt under en lång period betyda att man prickar ämbetsmannen, skulle det omöjliggöra en granskning av enskilda fall. Och det försvagar, enligt min mening, både justilileombudsmannaämbetet och riksdagen som granskningsorgan. Jag tror också att det skulle vara till skada med tanke på allmänhetens förtroende för den granskning som skall verkställas.
Herr talman! JO är naturligtvis inte ofelbar. I ctt protestantiskt land som vårt har vi för länge sedan t.o.m. förkastat dogmen om påvens ofelbarhet. Därifrån är det ett långt steg till att ställa ett yrkande gentemot justitieombudsmannen av den karaktär herr Berndtsons yrkande har. Att både herr Berndtson och jag många gånger när vi läser JO:s ämbetsberättelse kan tycka att det ena eller det andra kunde ha handlagts annorlunda är en helt annan sak. Men det är synpunkter som både herr Berndtson och jag har möjligheter att framföra till justiticombudsmännen på annat sätt. De tar säkert inte illa upp. Justitieombudsmännens verksamhet
Herr talman! Herr Nordin tycks inte fauta poängen i uttalandet att det är en mycket väsentlig fråga som berörs, nämligen huruvida man skall godta att säkerhetspolisen anlitar kontaktmän på arbetsplatserna. JO:s uttalande har ju också en stor betydelse i alla avseenden och inte bara när det giller evt fall. Det kan ju tas som intäkt för en verksamhet som borde skrämma såväl herr Johansson i Trollhättan som herr Nordin och mig när det gäller den situation vi skall få på arbetsplatserna, därest det som hänt i Göteborg sätts i system i riket i övrigt.
Herr talman! Herr Berndtson lyckas väldigt dåligt i dagens debatt, för vad giller saken? Nu glider herr Berndtson över till att peka på att JÖ själv i sin egen berättelse har framhållit vissa saker som inte är bra, men detta är ju bara ett bevis på att JO har handlagt saken tullfredsställande. Han gör vissa uttalanden, och dem får man rätta sig efter. Men det har inte ett dugg att göra med det yrkande som herr Berndtson ställde och som vittnar om att han inte tycks ha fattat vad som är riksdagens inställning gentemot sin ombudsman.
Herr talman! Jag tar sikte på herr Berndtsons förklaring att han inte vill pricka justitieombudsmannen. Mcn vart syftar egentligen herr Berndtson med det yrkande han här har ställt? Det riktar sig mot systemet med kontaktmän. För aw få bort detta system vill nu herr Berndtson att en domstol skall gå in i detta fall. Skall jag lägga in någon förnuftig meninp iI detta måste det innebära att herr Berndtson väntar sig att någon domstol skall förklara att säkerhetspolisen inte får utnyttja kontaktmän på arbetsplatserna. Det innebär, enligt min mening, att domstolar ger sig in på det område där regering och riksdag har att besluta. Herr Berndtson har i andra sammanhang varnat för att domstolar skall få avgöra ärenden. Här vill herr Berndtson åstadkomma en rättslig prövning i stället för att riksdagen skall på vanligt sätt besluta i ärenden, nämligen i anslutning till en proposition eller motion. Det är detta som är kärnan i min kritik av herr Berndtsons förslag.
Herr talman! Låt mig till slut ändå klara ut den frågeställning, som uppenbarligen särskilt herr Nordin har svårt att fatta. Varför skall man ha överläggning och beslut i denna kammare om inte kammarens ledamöter kan ta upp ärenden av betydelse till granskning och debatt och ställa förslag? Herrar Johansson i Trollhättan och Nordin kan väl ändå inte mena att man skall begränsa riksdagsledamöternas roll till att vara mottagare av KU:s anmälan om atut granskning har verkställts i utskottet?
Herr talman! Det vore mig fjärran att förn_]gnzl herr Berndl—son rätten Onsdagen den att yttra sig i denna kammare. Jag skulle vilja göra stora offer för att 10 november 1976 herr Berndtson skall få behålla den rätten. Man kan säga mycket, men när man ställer ett yrkande, herr Berndison, — Justitieombudsskall man göra det med eftertanke. Det är skillnaden mellan eu de — männens verksam

Herr talman! Lagen om tillfälligt omhändertagande har varit utsatt för stark kritik från första stund. Inte minst häftig har kritiken varit från organisationer som har en bättre närkontakt med de människor som drabbas av lagens verkningar än alltför många av oss beslutsfattare. Jag tänker på de s.k. R-förbunden. Inte minst Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare — en seriös kamporganisation mot narkomani och annat giftmissbruk — som i andra sammanhang har betraktats som förtroendeingivande i riksdagsarbetet, har agerat med skärpa mot lagen om ullfälligt omhändertagande. Man bör därför lyssna särskilt noga på en organisation av den typen. : Men tvvärr har justitieutskottet inte, i varje fall efter vad man kan utläsa i betänkandet, funnit anledning att lyssna på vare sig RFHL eller någon annan organisation med klientkontakt. Jag har annars under min korta tid i riksdagen funnit att utskott ganska fMitigt kan inhämta synpunkter från människor som kommer att beröras av förestagen lagstifining. Senast hade vi t.ex. i socialförsäkringsutskottet ett sammanträf Jag skulle därför gärna vilja höra justitieutskottets principiella uppfattning om att lyssna på synpunkter från klienthåll. Den kritik som kommit från RFHE och många andra håll har varit såväl principiell som praktisk. Från principiell synpunkt är det uppenbart att lagen om tillfälligt omhändertagande strider mot grundläggande rältsprinciper genom att innebära frihetsberövande för personer som inte ens är misstänkta för att planera brott. LTO fungerar därmed som en slasktratt för frihetsberövanden som inte kan ske med stöd av den övriga floran av tvångslagar. Tyvärr diskuterar utskottet inte alls denna problematik. Däremot citerar utskottet sitt cget yttrande från i fjol, betänkandet 1975/76:4. I det kan man finna tre huvudskäl till att då avslå motionskrav om avskaffande av LTO. För det första påpekade utskottet att ”polisman inte får använda strängare medel än förhållandena kräver”, att LTO bör tillämpas bara när frivilliga metoder inte leder till resultat och att frihetsberövandet aldrig får överstiga sex timmar. Utskottet gav alltså en bild av LTO som ett ganska harmlöst instrument, sällan använt och med endast ringa frihetsingripande verkan. För det andra betonade utskottet i sitt fjolårsbetänkande att ”ett omhändertagande enligt lagen vanligtvis inte leder till några som helst efterräkningar för den omhändertagne”. För det tredje påpekade utskottet att ”särskilt när det gäller ungdomar ett omhändertagande med åtföljande stöd och hjälpinsatser från samhällets sida kan leda till att en påbörjad utveckling mot kriminalitet och asocialitet bryts på cett tidigt stadium”. Herr talman! Vad har då hänt sedan detta skrevs? Jo, samtliga de tre förutsättningar som utskottet då byggde sitt försvar för LTO på har fallit samman som korthus, och för att konstatera detta räcker det faktiskt med att läsa utskottets eget betänkande noga: I. JO har påtalat allvarliga felgrepp i polisens tillämpning av LTO. Och från polisens sida har det - som jag kunde visa i en interpellationsdebatt om bevakningsföretagen häromdagen — påpekats att ordningsvakter inte sällan gör rent lagstridiga ingripanden med stöd av LTO. 2. Föreställningen om att ett LTO-ingripande inte leder till efterräkningar har ju ganska effektivt krossats genom avslöjandena av att det förs LTO-register på flera håll i landet. 3. LTO:s löfte om social undersökning har i stort sett torpederats av brottsförebyggande rådet, som konstaterar att en tredjedel av LTO-fallen inte ens rapporterats till sociala myndigheter. Nu kan man naturligtvis, om man så vill, hävda att JO har påtalat polisens felaktiga lagtillämpning, att justitieministern här i riksdagen har kritiserat LTO-registren och att brottsförebyggande rådet har föreslagit lagändring, så att LTO inte längre skall ge ett socialt löfte som inte kan hållas. Mcen det förändrar knappast ett grundläggande förhållande: LTO är en lag som förefaller skräddarsydd för missbruk. LTO:s rykte bland människor på samhällets botten är välförtjänt dåligt. Känslan av rättslöshet hös miänniskor I sociala svårigheter är stor nog ändå. LTO har gett dem mer fog för den känslan än som borde vara nödvändigt i ett fritt rättssamhälle. Det är i och för sig tillfredsställande att utskottet nu uttalar sig positivt om vissa kompletteringar av gällande tillämpningsföreskrifter. Folkpartviet får därigenom gehör för viktiga krav som vi har framställt motionsviägen. Mcen för egen del vill jag gå längre, och i den mån som motionärerna - framställer yrkande om bifall till sin motion kommer jag all stödja det. I annat fall kommer jag att avstå vid voteringen.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har alltsedan LTO infördes år 1973 upprepade gånger yrkat på att lagen skall avskaffas. Så har skett i motioner 1973, 1974 och 1975. Utvecklingen visar att den kritik som vi och andra riktat mot lagen har besannats. Vi vidhåller därför vårt yrkande i den nu aktuella motionen 1975/76:538. När lagen infördes år 1973 var det under den uttryckliga förutsättningen att den skulle medverka till ott ökat samarbete mellan polis och sociala myndigheter. Den skulle därigenom bli till en hjälp för människor, speciellt ungdomar som råkat på glid i samhället. Man kan dock inte med bästa vilja i världen påstå att så har blivit fallet. Enligt den utvärdering som gjorts av brottsförebyggande rådet och som utskottet ju också refererar till framgår det klart att rapportering till sociala myndigheter har skett endast i 50 ”5 av fallen och att vidare utredning har genomförts i blott 10 v. Detta gäller lagens första år. Dessutom — och här vill jag citera ur utskottsbetänkandet - hade enligt rapporten den övervägande majoriteten av omhändertagna ”tidigare haft kontakt med samhällets vårdinsatser”. Det niämns ingen siffra här, men med stöd av tillgänglig statistik vet vi att den är över 90 vö. Så många har alltså redan vid gripandet enligt LTO varit i kontakt med sociala myndigheter. Det finns ett intressant spörsmål här, som herr Gahrton varit inne på. Docent Eckart Kählhorn, som har genomfört den här utredningen, skall enligt uppgift just från RFHL ha föreslagit — mot den här bakgrunden - alt 6§ i LTO om social utredning skall avskaffas. Detta beror på att så mänga av dem som omhändertas redan är under vård, varför ytterligare utredningar inte skulle behövas. Om det är så, faller ju det sociala argumentet för lagen platt till marken och LTO blir en ren repressionslag. Den tabell som finns i utskottsbetänkandet visar att antalet omhändertaganden under lagens två första år är närmare 20 000 i hela landet. En viss fallande tendens i storstäderna kan iakttas, men i landet i övrigt ser vien ökning. Om den tendensen har stått sig under det senaste året — vilket vi har all anledning att förmoda — bör ingripandena nu vara uppe i över 30 000. Hur man mot den bakgrunden kan påstå att LTO haft en positiv effekt är svårt att förstå. En minskning av antalet ingripanden behöver dessutom inte alls betyda att lagen haft en positiv effekt. Problemen kan ha flyttats från offentliga platser, gator och torg, till mera undanskymda miljöer, men det betyder ju inte att de har lösts. Utöver dessa siffermässigt påvisbara fakta har vi den negativa effekten av rubbat förtroende mellan socialarbetarna och deras klienter och ett ökat misstroende mot myndigheter I allmänhet. En annan fråga av största vikt i sammanhanget är registreringen av dem som omhändertas. Det bedyrades, både när lagen infördes och även scnare när uppgifter om registrering började flyta in, att någon sådan inte skulle få förekomma celler förekom. Nu vet vi bättre. Både hos polisen och hos sociala myndigheter görs registreringar som är olagliga. Dessa register skall ju nu, enligt justitieministerns svar till min partikamrat Bertil Måbrink för en tid sedan, på något sätt förstöras. Men det finns klara belägg för att uppgifter ur dessa register redan använts i olika sammanhang, t.ex. vid avslag på körkortsansökningar. Det är således lögn att lagen vanligtvis inte leder till några som helst rättsliga efterräkningar, något som hävdats av förre justitieministern och även av utskottet i betänkandet 1975/76:4. Lagen ger också polisen vidgade befogenheter. Det är inte särskilt meningsfvllt att påstå att samma möjligheter att ingripa fanns redan tidigare. De bestiämmelser i polisinstruktionen som har ersatts av LTO kan formellt synas lika, men om man upphöjer regler i en instruktion till lag innebär det utan tvivel en skärpning och ewt ökat stöd för ingripanden. I det här sammanhanget framträder också yttrandet för en tid sedan av Stockholms polismästare om ”slödder”. ”razzior” och ”starka poliskommandon” i sin rätta dager. Tillsammans med kravet på att få upprätta en speciell polisstyrka och med en förlängning av LTO bildar det ett mönster som inte kan annat än förskräcka. Vpk har alltid hävdat att sociala problem inte kan lösas genom ökade och skärpta insatser av polis eller genom andra samhälleliga tvångsåtgärder. Sådana är liktydiga med att angripa symtom i stället för orsaker och är uttryck för en i grunden reaktionär och människofientlig inställning. Den sortens åtgärder har alltid förespråkats av dem som tillhör de översta skikten i samhället och alltid riktats mot dem som befinner sig nära elher på botten. Vem har väl hört talas om att någon i hög befattning, privat eller offentlig, har tagits om hand med stöd av LTO? Ingen! De som lagen riktar sig emot är de utslagna medlemmar av arbetarklassen, svenskar och invandrare, som cirkulerar mellan AMS-baracker, socialbyråer och olika vårdanstalter, och mot de ungdomar som vi inte kan ge vare sig fullgod utbildning eller ett meningsfyllt arbete. 110 Vi behöver en annan syn och en annan inställning när det gäller de här frågorna. Jag vill avslutningsvis citera ur vår motion: ”Utslag av brister och orättvisor i det kapitalistiska samhället kan inte lösas med ökade polisiära insatser av typen omhändertagande. Arbetslösa. utslagningsprocessens offer i den kapitalistiska produktionen, hjälps inte av kraftfullare polisinsatser. I stället fordras kraftfulla insatser och omedelbara åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Ökade resurser till den förebyggande socialvården. Förbättrade fritidsmiljöer och större satsning på fritidssysselsättning. LTO-lagen om tillfälligt omhändertagande löser inga sociala problem och bör snarast avskaffas.”